Fru talman! Åsa Coenraads har frågat mig om jag gjort det ställningstagandet att ridning är friskvård och om jag avser att uppmuntra idrott i det hälsofrämjande arbetet.Min och regeringens utgångspunkt är att staten ska bedriva en politik som gör det möjligt för så många som möjligt att vara fysiskt aktiva genom att till exempel motionera och idrotta. Den här regeringen har identifierat idrottsrörelsen som en viktig aktör för att minska hälsoklyftorna i samhället, och vi för nu, i positiv anda, en dialog med Riksidrottsförbundet om hur idrottens roll bäst ska tas till vara.Frågan om vilken typ av motionsutövning som ska utgöra personalvårdsförmån och därmed vara skattefri för anställda kommer att vara föremål för beredning under mandatperioden, och jag kan inte föregripa detta arbete. Det finns många aspekter, till exempel kring jämställdhet och jämlikhet, som behöver analyseras.

Fru talman! Jag har skrivit om en för mig väldigt angelägen fråga, och det är friskvårdsavdraget. I det här fallet handlar det om att inkludera ridning i det skattefinansierade bidraget.Jag tackar ministern för att han är här i dag och för det svar som han har tagit sig tid att lämna. Jag är dock bekymrad över både innehållet och över att ministerns svar är så kort.Ridning har väldokumenterat goda effekter för folkhälsan. Rehabilitering och ridterapi är i dag en etablerad behandlingsform på många orter i Sverige. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter med mer än en halv miljon utövare. Ridsporten ökar dessutom, och vi har för få hästar i Sverige för att alla som vill ska kunna utöva sporten.Hästsverige bidrar dessutom till landsbygdsutveckling och arbetstillfällen. Det ansvar som många unga människor får vid kontakt med hästar leder dessutom till ansvarskännande och ledaregenskaper som kan komma till nytta senare i livet. Hästsporten är i dag en kvinnodominerad sport och har så alltid varit. Jag kan inte låta bli att tro att det är just därför som den har blivit så styvmoderligt behandlad. Kommuner lägger ofta kommunala pengar på fotbollsplaner och hockeyarenor men alltmer sällan på ridhus eller bra ridvägar.Det statliga friskvårdsavdraget gäller inte för vad som helst, utan det är noga specificerat vad avdrag kan göras för och borde därför inte vara en fråga som delar upp sporter i manligt och kvinnligt. Trots detta blir det en jämställdhetsfråga när ridsporten inte behandlas som andra sporter. Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, och det är välkänt att kvinnor sjukskrivs och sjukpensioneras i högre grad än män. Det är även välkänt att den generella ohälsan i samhället ökar och att fler lider av övervikt än tidigare.Ministerns svar är lite förbryllande. Men det stämmer helt överens med regeringens generella linje just nu i svensk politik, det vill säga att man vill lägga de flesta frågor i malpåse och dölja oenigheter i regeringen genom långdragna utredningar. Regeringen säger sig vara feministisk och vill arbeta för ett mer jämställt samhälle. Varför är det då så svårt att göra ett ställningstagande om att ridning är friskvård?

Fru talman! Jag måste ge mig in i den här debatten. Jag har motionerat om just ridning som friskvård under mina år i riksdagen. Jag blir nyfiken när jag hör att ministern inte kan föregripa den beredning som ser över detta. Min motion avsåg att man skulle se över friskvårdsavdraget för att se om det skulle läggas till fler idrotter eller om man skulle ta bort några och att det skulle göras en utvärdering av hur friskvårdsavdraget har använts. Här vill jag återkoppla till den tidigare interpellationsdebatten om psykisk ohälsa, men också om problem i rörelseapparaten med dåliga ryggar, knän, leder och så vidare. Ridning är en alldeles utmärkt idrott om man har ont i kroppen och i själen.Med andra ord subventioneras med dagens regelverk alltifrån hård fysisk träning till avslappningsövningar. Men ridning faller utanför Skatteverkets definition av aktiviteter som klassas som skattefria motions och friskvårdsförmåner, trots dess erkänt goda effekter för både kropp och själ, som jag tidigare har sagt.Således kan man konstatera att friskvårdsstödet till anställda utifrån dagens begränsningar är väldigt godtyckligt. Mig veterligt har man inte heller sett över friskvårdsavdraget sedan det kom till för att se vilka idrotter som borde finnas med.Min åsikt - precis som Åsa Coenraads - är att ridsport borde jämställas med andra former av friskvård och motion som är skattebefriade och kan subventioneras av arbetsgivare. Det är inte rimligt att exkludera en så pass folkkär sport som friskvårdsalternativ som ridningen är. Inget av detta gäller för hästsporten, där olika former av motionsridning är en ökande sysselsättning. Därtill är det viktigt att uppmärksamma att sporten också fyller en viktig funktion för att motverka de åkommor och diagnoser som jag tidigare nämnde. Det kan handla om att man har balanssvårigheter eller att man har en funktionsnedsättning men att man tack vare ridningen kan arbeta, kanske deltid, eftersom ridningen håller igång kroppen.Ridsporten erbjuder både fysisk aktivitet och social kontakt. Det är två oerhört viktiga komponenter som i rehabiliteringshänseende visat sig vara positiva för människor med arbetsskador. Man kanske kan arbeta till viss del, men man behöver ha en träning som fungerar för just den diagnos man har. Då är ridning otroligt bra, ett alternativ bland många andra.När jag skrev motionen var min tanke att för att slippa diskussionen om dyr utrustning och att man inte kan godkänna vissa anläggningar så skulle utövandet kopplas till av Svenska Ridsportförbundet godkända anläggningar. De är minutiöst noggrant kontrollerade, och på så sätt skulle det bli mycket tydligare var man får rida.
Fru talman! Jag vill passa på att tacka Åsa Coenraads för att hon lyft upp den här frågan och tacka Lotta Finstorp för att hon engagerar sig och deltar i debatten. Det är en viktig debatt, och jag vill inte att ett relativt kort interpellationssvar på något sätt ska uppfattas som någon form av ointresse. Det är det definitivt inte.Inför valet i höstas var vi från Socialdemokraternas sida mycket tydliga med att vi ville ha en översyn av friskvårdsbidraget i syfte att se om även ridning kunde inkluderas. Det är den vi ska sätta igång med. Det är dock viktigt att påminna om att den typen av friskvårdsbidrag inte är ett stödsystem för olika idrotter, utan det handlar i första hand om folkhälsa och om arbetsmiljö. Det är i det perspektivet vi måste se det.Då kan det vara så - jag säger "kan vara" eftersom jag inte vet - att en del av de verksamheter som i dag förekommer kan ifrågasättas och att olika former av ridning kanske skulle vara bättre lämpade än en del aktiviteter som man i dag får friskvårdsbidrag till. Det vet jag inte något om, men det skulle kunna vara så. På samma sätt skulle olika former av ridning vara väl lämpade som friskvård, precis som Lotta Finstorp och Åsa Coenraads anför i sina inlägg, och därmed väl kvala in.Det är någonting som måste tittas närmare på. Jag kan inte här i dag ge exakta direktiv till beredningen, men vi har aviserat att en sådan ska ske. Jag tycker att det är mycket positivt och hoppas att också Lotta Finstorp och Åsa Coenraads tycker att det är positivt, särskilt med tanke på att det inte hände någonting i den här frågan under de åtta år som Moderaterna ledde regeringen.

Fru talman! Tack, ministern, för ett fylligare svar än det som jag fick i skriftlig form. Det gläder mig mycket att ministern tar frågan på allvar. Det är en viktig fråga vad gäller människors hälsa och också ur ett jämställdhetsperspektiv.Som jag nämnde tidigare har ridsporten varit styvmoderligt behandlad. Det är tråkigt eftersom det är dokumenterat att ridsporten leder till många positiva saker. Ministern har tidigare tagit upp det medialt, och jag noterade att han så sent som i höstas sa: "Tillgången till anläggningar ska vara jämlik och jämställd." Ministern sa också: "Att fler barn och unga får möjlighet att utöva idrott är en viktig prioritering för mig. Det är viktigt ur flera aspekter, inte minst ur folkhälsosynpunkt. "Det är två mycket bra citat. Jag skulle nästan ha kunnat säga dem själv, herr minister, och det är glädjande att vi tycker likadant i den här frågan. Men jag är fortfarande förbryllad över att man inte har gjort någonting åt det hela. Statistik visar att fler kvinnor än män rider. Statistik visar också att ridning är den idrott som flest flickor kommer i kontakt med. Det är början till ett folkhälsoarbete.Vi vet att om man börjar tidigt med en idrott är man mer angelägen eller motiverad att fortsätta senare i livet. Ju senare man startar, desto svårare är det att komma igång. Att ridsporten blir styvmoderligt behandlad framgår av att de kommunala bidragen sällan riktas till idrottsanläggningar som gynnar häst. Men hästsporten är så mycket mer än lokala ridanläggningar. Det är också en tävlingssport, något som genererar ett intresse för ridsporten, och någonstans måste det kunna utövas. Alla har inte en egen häst på landet.Sedan kan man diskutera skattepolitiken kring detta. Jag hävdar att det är ungefär samma typ av människor som gör friskvårdsavdrag under arbetstid. Om man inkluderade ridningen i det tror jag inte att det skulle leda till ökade skatter. Jag tror att det skulle rymmas inom ramen. Det behöver alltså inte vara ett förslag som ökar skatterna.Jag hade tänkt fråga när den utredning som ministern aviserat är tänkt att bli klar, men jag förstår av svaret att utredningen ännu inte har börjat sitt arbete. Därför undrar jag när ministern avser att tillsätta utredningen och på hur lång tid. Jag har varit i kontakt med många av de organisationer som sysslar med idrott, framför allt ridsport. Som jag förstått det är både hästnäringen och Riksidrottsförbundet ganska klara över vad de tycker, nämligen att det är bra att fler sporter får friskvårdsbidrag, däribland ridning. Jag ser inte riktigt att det skulle behövas en kontakt med de idrottsliga organisationerna när vi tycker samma sak i frågan. Här handlar det om att agera.

Fru talman! Jag vill helt kort skicka med ministern att Svenska Ridsportförbundet anordnade ett seminarium i Almedalen där samtliga partier fanns med. Som jag minns det lovade alla partier att undersöka om man inte kunde få med ridningen vad gäller friskvårdsavdrag. Det är ett medskick som jag vill göra. Titta gärna också på möjligheten att koppla bidraget till av Svenska Ridsportförbundet godkända ridskolor. Det skulle göra det betydligt enklare att få med det.
Fru talman! Också jag är väldigt glad över att det finns stor enighet mellan oss vad gäller målet att se över friskvården och de positiva effekter som olika typer av aktiviteter kan ha, inte minst för folkhälsan.Låt mig ge en sakupplysning. Den typ av friskvård som vi diskuterar är redan i dag skattefri. Det är en bra utgångspunkt. Precis som Åsa Coenraads tror inte heller jag att om man inkluderade fler typer av aktiviteter det i sig skulle bidra till någon kostnadsökning. Om man till exempel red skulle man göra det i stället för att ta ut ett friskvårdsbidrag för att gå på gym. I den meningen är det ett nollsummespel, om än kanske inte i ett folkhälsoperspektiv.Åsa Coenraads talar också om anläggningar, och som hon säger är anläggningarna i första hand en kommunal fråga. Jag är väl medveten om att det finns stora diskussioner om tillgången på anläggningar och vilken typ av anläggningar, sett i ett jämställdhetsperspektiv, som premieras på olika håll i landet. Det är en mycket viktig diskussion. Även om frågan är lokal kan den lyftas upp på nationell nivå för debatt. En nationell debatt skulle mycket väl kunna hjälpa till att belysa frågan och öka medvetenheten om den.Idrottsfrågorna måste höjas på den politiska dagordningen. Under en tid har det tyvärr när idrott diskuterats i politiska sammanhang mest handlat om negativa effekter av idrott, till exempel huliganism inom fotbollen, dopning eller "matchfixning". Det är stora utmaningar för idrottspolitiken, men det kan inte vara det enda som politiken ska diskutera. Man kan lätt få intrycket att det inte finns någonting roligt med idrott. Men faktum är att det snarare är tvärtom. Idrott är fantastiskt roligt och bidrar till folkhälsan.Det handlar inte bara om att lyfta frågan på dagordningen utan också om att lyfta olika aspekter av idrott. Regeringen har till exempel pratat om vikten av att ha en strategi för att kunna locka hit fler idrottsevenemang. Vi har pratat om vikten av att öka jämställdheten inom idrottsrörelsen. Jag har själv haft en god diskussion och en god dialog inte minst med företrädare för Riksidrottsförbundet. Det handlar också om att kunna stärka idrottsrörelsen som folkrörelse. Vi vet att man står inför stora utmaningar. Man har påbörjat ett strategiarbete från Riksidrottsförbundets sida. Det är någonting som jag tror att politiken mycket väl skulle kunna vara en god partner i.Det är en viktig diskussion vi för. Det är viktigt att titta på de här frågorna ur jämställdhetssynpunkt. Jag är väldigt glad över att kunna ha en samsyn kring att idrottspolitik också är folkhälsopolitik.
Herr talman! Den här interpellationsdebatten har varit väldigt glädjande för mig, och jag tror att det finns fler runt om i Ridsverige och Hästsverige som blir väldigt glada över det besked som ministern nu lämnar, det vill säga att ridning kommer att ingå i friskvårdsavdraget och att regeringen vill lyfta häst och ridpolitiken vidare. Det gläder oss allihop på olika sätt.Det här är ett bra tillfälle för ministern att visa på regeringens handlingskraft. Vi är överens om att frågan är viktig. Nu ser vi fram emot lite verkstad på området. Jag ser fram emot att få veta när utredningen startar och när den beräknas vara avslutad. Jag tror att utredningen kanske inte behöver vara så himla lång den här gången, utan att vi kan komma till ett besked väldigt fort. Det här gynnar jämställdheten, jämlikheten och folkhälsan och är bra för ungdomsidrotten.
Herr talman! Medeltida torneringar är tack och lov sällsynta nu för tiden, så ridning är en relativt fredlig sport.Jag ser som sagt också fram emot det här arbetet. Jag får be att återkomma med en exakt tidsplan och eventuella andra detaljer som jag kan delge riksdagen. Men jag ser starkt fram emot att samarbeta med såväl Åsa Coenraads som Lotta Finstorp kring den här frågan. Jag tror personligen att den är väldigt viktig, inte minst för att belysa ett område där flickors och kvinnors idrottande är väldigt stort, som tidigare har anförts. Detta kan i sin tur bidra till att öka jämställdheten på hela idrottsområdet.Överläggningen var härmed avslutad.